Herr talman! Jag börjar med att yrka bifall till utskottets förslag avseende punkt 3 och Alliansens motion yrkande 1. Jag står givetvis bakom Alliansens motioner i betänkandet, men för tids vinnande avstår jag från att yrka på dem.Det råder bred enighet mellan regeringspartierna och Alliansen om anslagen för nästa år när det gäller rättsväsendet. Däremot är det så att med Alliansens budget minskar polisens kostnader för bland annat arbetsgivaravgifter, eftersom en hel del anställda är under 26 år.

Det behövs. Synlig och närvarande polis ökar tryggheten och förutsättningarna att både förebygga och utreda brott. Men om det nu står i reformen att det ska gå till så här kan man ändå inte utgå från att det blir så, därför att det i varje organisation finns sådant som undervärderar vardagsarbete och lokal förankring. Vi menar därför att regeringen har ett stort ansvar att på olika sätt agera så att reformen inte förfuskas. En återredovisning av sådana insatser ger också riksdagen möjlighet att följa upp en reform som vi faktiskt har beslutat om.Det andra tillkännagivandet handlar om ytterligare åtgärder för att stärka rättsväsendets kompetens i arbetet med brottslighet på internet. Internet innebär ju väldigt många möjligheter, men som alla vet ger nätet också utrymme och är en arena för kriminella. Bedrägerier är den brottstyp som ökar mest och ökar kraftigt. Hot, trakasserier och sexualbrott är annat som kränker många människor.Den snabba tekniska utvecklingen ställer brottsbekämpningens och rättsväsendets alla myndigheter inför stora utmaningar. Därför är det nödvändigt att på olika sätt öka polispersonalens kunskap och förmåga att arbeta med frågorna. En del görs, men det räcker inte, och det är vår hälsning till regeringen.När det gäller två tillkännagivanden reserverar sig Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Det betyder till exempel att vänsterpartierna inte tycker att det behövs kraftigare insatser mot bostadsinbrotten, eller möjligen anser ni att de insatser som redan görs räcker. Har någon av er haft inbrott? Har ni träffat några av de över 20 000 som drabbades av inbrott i sina hem under 2013? Få brott, utöver våldsbrotten, är så integritetskränkande. Många vågar inte bo kvar, vågar inte åka ut till sitt fritidshus själva, lever med rädsla och otrygghet. Framför allt många äldre far väldigt illa av denna kriminalitet.Det är få brott som klaras upp. Insatserna från polisen varierar beroende på var i landet man bor. På en del håll görs inte ens ordentliga brottsplatsundersökningar. Ofta avskrivs ärenden. Vi vet också att en hel del av brotten begås av grupper som snabbt turnerar i landet. De har specialiserat sig på inbrott, och godset förs ut ur landet.Från moderat sida är vi mycket bestämda på att mer kan och måste göras. Alliansen vill också skärpa påföljderna för de här brotten, vilket vi motionerat om. Bostadsinbrotten ska tas på större allvar i hela landet. Vi anser att regeringen ska se till att det blir gjort.Det fjärde tillkännagivandet handlar om brott som begås av djurrättsaktivister. Det handlar om allvarlig skadegörelse, om hot och trakasserier. Vi har läst otaliga artiklar, till och med om sådana saker som mordbrand och andra väldigt allvarliga brott. Problemet är att de här brotten ofta hamnar mellan två stolar, polisen och säkerhetspolisen. Det är till men för effektiva insatser. Vår bestämda uppfattning är att de här brotten måste hanteras. Det ankommer på regeringen att se till att ansvarsfördelningen blir tydlig, så att anmälda brott hanteras och lagföringen blir bättre. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är emot detta också.Herr talman! Om man prioriterar allting blir till sist ingenting prioriterat. Det är den klassiska invändningen mot några av utskottets markeringar. Men vår uppgift här i riksdagen är att påtala om någonting blir förbisett eller hanteras bristfälligt.

Herr talman! Sverige ska vara ett tryggt land att leva i.Vi ska i dag ta ställning till justitieutskottets budgetbetänkande för 2015, ett budgetförslag där regeringspartierna och Vänstern är överens med de borgerliga partierna om anslaget och hur det ska fördelas mellan vårt utskotts ansvarsområden. Därmed inte sagt att vi är helt överens om alla lösningar och inriktningar.Det finns alltid både behov och önskemål om mer pengar till de allra flesta områden, men det är bra att utskottet är överens om fördelningen inom vårt område. Inom andra områden av den totala budgeten råder inte samma enighet.Minst lika viktigt är att det finns resurser och kapacitet att motverka brottslighetens orsaker, till exempel att bekämpa arbetslösheten och ge större förutsättning för en bra utbildning, att skolan och socialtjänsten har förutsättningar för sitt arbete och att det finns en jämnare fördelning av sociala och ekonomiska resurser mellan människor. Med ett arbete att gå till och en bra utbildning minskar risken påtagligt att hamna i kriminalitet.Herr talman! Den stora utmaningen inom justitieutskottets ansvarsområde 2015 blir den ombildning och sammanslagning av 21 polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen och Statens kriminaltekniska laboratorium till en myndighet, Polismyndigheten. Syftet med ombildningen är att öka förutsättningarna för ett bättre verksamhetsresultat och högre kvalitet i polisarbetet, bättre resursutnyttjande och mer likartade förutsättningar för polisarbetet i hela landet.Det är stora utmaningar och krav den nya Polismyndigheten ställs inför. Antalet poliser har blivit större de senaste åren, men antalet uppklarade brott har minskat. Det är en trend som måste vändas, och för att människor i hela landet ska känna trygghet måste också fler poliser finnas ute i den yttre verksamheten. Vi tror på att den nya organisationen ska ge större förutsättningar att vända utvecklingen. Vi vill också att regeringen ska redovisa till riksdagen på vilket sätt det lokala polisarbetet och närvaron har ökat.Alla områden är viktiga. Vi nedprioriterar inte vissa områden för att vi inte är med på ett tillkännagivande här i kammaren. Alla områden är viktiga. Den som blir utsatt för en kriminell handling måste känna att samhället reagerar snabbt och tydligt. Alla har rätt att känna sig trygga i vardagen, oavsett vilket område brottet rör. Därför är vår inställning att utöver de områden som regeringen har pekat ut och som vi alla i utskottet, möjligtvis med något undantag, är överens om måste myndigheten få avgöra prioritetsordningen utifrån sina huvuduppgifter: att utreda brott, att gripa misstänkta och att lagföra de skyldiga.Herr talman! Den organiserade brottsligheten utgör ett allvarligt hot mot det demokratiska samhället. Därför är arbetet med att bekämpa den högt prioriterat av regeringen. Det kan handla om narkotikabrott, människohandel, utpressning och ekonomisk brottslighet, men också om hot, misshandel och mordbrand. När också rättsväsendet utsätts för hot och attacker riskeras den rättssäkerhet som präglat hela kedjan i vårt rättssystem. Ett förstärkt arbete mot grov organiserad brottslighet kräver åtgärder på bland annat vapenområdet liksom effektiva tvångsmedel, som ändå når upp till det integritetsskydd som vi vill ha, men också att minska de kriminellas ekonomiska vinster. Det är ett arbete som måste ske över landsgränserna. Därför är samarbetet mellan Europas rättsmyndigheter och mellan Tullverket och Polismyndigheten ett viktigt inslag för att bland annat minska införseln av illegala vapen.Framför allt måste arbetet inriktas på att minska nyrekryteringen bland ungdomar. Det kräver tidiga och omfattande insatser från hela samhället. Ju tidigare samhället reagerar och vidtar åtgärder när en ung är på väg åt fel håll, desto större är möjligheterna att få upp den unge på rätt väg och undvika att denne hamnar i gäng eller påbörjar en kriminell bana. Därför är insatser mot ungas brottslighet ett högt prioriterat arbete för regeringen.Bland det värsta man kan råka ut för är att bli utsatt för våld av dem som står en allra närmast. Personer som utsätts för våld i nära relationer är i särskilt stort behov av stöd och skydd. Många barn är också indirekt utsatta för detta våld eftersom det oftast sker i deras eget hem.Det förebyggande arbetet är centralt. Det gäller att förändra attityder och arbeta för en ökad jämställdhet. Det gäller att samverka mellan myndigheter, och det gäller att öka kunskapen på alla nivåer. Det ska även skapas ett nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.Också våldtäktslagstiftningen behöver ses över, och vi bör överväga om det behövs skärpta straff för grova sexualbrott.Herr talman! Vad jag har berört är bara några av de områden som lyfts fram av regeringen och av utskottet. För verksamheterna inom rättsväsendet är det viktigt att det finns stabilitet så att de kan klara sitt mål att minska brottsligheten och öka människors trygghet.

Herr talman! Jag visste att det skulle komma: Alla frågor är viktiga, och därför ska myndigheten få prioritera själv.Jag måste ändå fråga Socialdemokraterna: Är ni bekymrade eller är ni inte bekymrade över den säsong av bostadsinbrott vi nu ser? Är det rimligt eller är det inte rimligt att det är så ojämnt med uppklaringen?Jag menar att vi måste få ett jämnare och mer kvalitativt arbete som tar sig an detta. Jag skulle vilja veta om det finns något exempel på vad Socialdemokraterna och Miljöpartiet i regeringsställning har gjort för att förbättra situationen för dem som drabbats av bostadsinbrott av de ligor som turnerar runt om i Sverige.
Det är inte så många månader som vår regering har haft makten, så före detta justitieministern har väl också ett ansvar för att det ska ske en massa saker på detta område.Varför vi inte vill gå med på dessa tillkännagivanden är för att vi vill ge polisorganisationen, den nya myndigheten, en möjlighet att själv lägga upp sitt arbete. Vi tar inte bort vikten av att utreda och klara upp bostadsinbrott; det är jätteviktigt. Jag håller med Beatrice Ask fullständigt när hon säger att det är mycket integritetskränkande att bli utsatt för inbrott i sitt eget hem. Det egna hemmet ska ju vara den plats där man är mest skyddad.Den lokala närvaron kommer också att kunna hjälpa till att lösa denna fråga. Samtidigt pekar vi på att samverkan är en av de viktigaste faktorerna. Många kommuner har tecknat avtal med polisen om att man ska jobba framför allt förebyggande men också skapa ett nätverk. Man ser och får kunskap om vad som sker i grannområdena. Vi uppmanar också att man ska skapa grannsamverkan.På Åklagarmyndigheten pågår också ett arbete för att uppnå en mer enhetlig och effektiv mängdbrottshantering. Många gånger är det som Beatrice Ask säger att det sker ganska många inbrott samtidigt.
Herr talman! Det pågår mycket arbete eftersom alliansregeringen satte fart på mycket, men det har inte kommit några initiativ över huvud taget från den sittande regeringen när det gäller arbetet mot bostadsinbrott och stölder. Jag förstår att ni inte hinner allt omedelbart, men något borde ni väl ha hunnit göra. Är ni beredda att till exempel skärpa straffen för bostadsinbrott? Alliansen har lagt fram förslag som kommer att behandlas i vår, för vi anser att det är uppenbart att vi är för svaga i insatserna.Samverkan är bra, och tack vare alliansregeringen finns det i dag avtal med nästan alla kommuner. Problemet är ju att när det gäller bostadsinbrott är de civila insatserna och det man gör i förebyggande syfte en sak, men man står inte pall mot dessa ligor som är väldigt professionella. Vi har fått ned antalet bostadsinbrott något tack vare enskildas insatser, grannsamverkan och annat. Men vi måste få upp uppklaringen, och vi måste arbeta mer med det. Då ska vi använda best practice, för det finns ställen i Sverige där man gör detta på ett bra sätt.Jag tycker att riksdagen ska berätta för regeringen att vi vill se det generellt i Sverige. Men ni är emot, och det är allvarligt för dem som drabbas.
Jag upprepar: Vi är inte emot att brott uppklaras. I budgeten påpekar regeringen flera gånger att vi måste öka antalet uppklarade brott.Under den tid som Beatrice Ask satt i regeringen har antalet poliser ökat, men antalet uppklarade brott har minskat i proportion till detta. Det måste vi ta tag i. Vår ambition är definitivt att öka antalet uppklarade brott.Vi har en tro på den nya organisationen. Den ska förbättra möjligheten för poliser att vara ute på golvet. De ska vara ute i samhället och vara mer synliga. Genom att vara mer synliga kan de dels förhindra brott, dels skapa kontaktnät och nätverk. Här finns mycket att göra. Bara för att vi inte vill göra ett tillkännagivande och peka ut ytterligare områden är vi inte emot. Vi har nog alla vartenda bostadsinbrott för ögonen och vill att de ska klaras upp.

Herr talman! Detta betänkande handlar dels om budgeten, dels om en rad motionsyrkanden. Vad gäller budgeten togs ett beslut den 3 december om att fastställa ramar för rättsväsendet som inte ligger i linje med de ramar som Sverigedemokraterna föreslog. Våra ramar ligger för kommande år ungefär 2,6 miljarder över både regeringens och Alliansens förslag, som var lika stora.I de prioriteringar vi gör i anslaget till rättsväsendet gäller den största förändringen polisorganisationen. Utgår man från Polisorganisationskommitténs förslag är polisen underfinansierad med ungefär 1 miljard. Vi förstärker även övriga myndigheter, till exempel Säkerhetspolisen, som har visat sig ha en ansträngd ekonomi, inte minst på personskyddet. Vi stärker Kriminalvården och Åklagarmyndigheten, framför allt. Jag har varit i kontakt med var och en av dessa myndigheter och diskuterat anslagen med dem hyfsat detaljerat. Jag ska inte gå in närmare på det, men kontentan är att vi lägger mycket mer än vad både Alliansen och regeringen gör av den enkla anledningen att rättsväsendet är det mest prioriterade området för oss efter invandringspolitiken. Vi lägger stora resurser framför allt på polisorganisationen.Utöver det har vi olika motioner i betänkandet. En del av de motionerna har blivit majoritetstext i utskottet för att Sverigedemokraterna har valt att stödja alliansförslag.Ett av de förslagen är att öka antalet lokala poliser. Jag hade själv ett sådant förslag som var formulerat lite annorlunda men som i princip betyder samma sak. Det är därför vi har ett särskilt yttrande i betänkandet som beskriver att vi också står bakom den motionen. Men det skulle vara konstigt att reservera sig för motionen när den i princip är likalydande med Alliansens förslag. Det är viktigt att vi har en lokal närvaro av poliser i gles och landsbygd och att öppettider och tillgänglighet för personer på landsbygden är tillräcklig. Därför har vi stött den motionen.En annan motion som vi har stött är den om bostadsinbrott som handlar om att höja straffen för bostadsinbrott. Det är glädjande att Alliansen nu har kommit med det förslaget. Vi har lagt fram det förslaget sedan oktober 2010. Det var en av de absolut första motioner som Sverigedemokraterna någonsin väckt i Sveriges riksdag om att skärpa straffen för bland annat bostadsinbrott. I den motion som vi väckte vid den tiden tog vi också upp andra brott, våldsbrott och så vidare, men inbrott stod som ett av dem som vi ville skärpa straffen för.Nu kommer Alliansen äntligen med det förslaget. De hade kunnat lägga fram förslag under tidigare mandatperioder när Alliansen satt i regeringen. Det gjorde de inte, men jag ska inte skälla för mycket på dem eftersom de nu ändå gjort det. Nu har de fått till en majoritet för att skärpa straffen för bostadsinbrott. Jag får hoppas att nuvarande regering, så länge den sitter, tar det på allvar och återkommer till riksdagen med ett konkret lagförslag om att skärpa straffet för bostadsinbrott så att det blir en skillnad på det området.Andra förslag som vi också har stött är att stärka rättsväsendets kompetens i arbetet mot brottslighet på internet. Även här har Sverigedemokraterna sedan tidigare förslag till exempel när det gäller bluffakturor, som även ingår i förslaget från Alliansen. Vi är inte den som är den. Om vi tycker att ett förslag är bra stöder vi det.Det finns andra delar i Alliansens motion som vi ser positivt på. Det gäller till exempel förslaget om att ha en central organisation dit en konsument kan vända sig om den har blivit utsatt för någon form av bedrägeri eller har fått sitt kontokort stulet så att den slipper vända sig till en massa olika. Det finns många bra delar i det förslaget. Vi är inte främmande för att stödja andras förslag om vi tycker att de är bra. Med vårt stöd har vi fått en majoritet i utskottet för förslagen. Det ser vi väldigt positivt på.Utöver det har vi några reservationer i betänkandet. Vi står bakom alla, men jag vill yrka bifall till en av dem. Det är reservation nr 1 om antagning till polisutbildningen. Jag har varit inne på det området i tidigare motioner. Jag har även haft en debatt med före detta försvarsministern som handlade om kvotering och dylikt inom brandkåren, där detta också försiggår.Med anledning av kvoteringen till polisutbildningen, och för den delen många andra delar av samhället, har jag varit i kontakt med människor inom brandförsvaret, inom polisen och inom de olika myndigheterna i rättsväsendet. Frustrationen är väldigt stor över att man har den gången, som tyvärr både alliansregeringen och den rödgröna regeringen nu står bakom.Det är det faktum att man har uttalade mål om att ha en viss etnisk sammansättning eller en viss könssammansättning inom polisen, försvaret, brandkåren, eller vad det nu må vara. För Sverigedemokraterna kan det aldrig vara ett självändamål. Målet måste vara att man ska ha bästa man eller kvinna på plats oavsett om det är man eller kvinna och om det är någon med utländsk bakgrund eller inte.När det gäller polisen, brandkåren eller de andra myndigheterna kan det för den person som är i behov av hjälp av polisen eller vad den nu kan vara rimligen inte spela någon som helst roll om det är någon med utländsk bakgrund, kvinna eller man som kommer. Vad som spelar roll för de människor som är i nöd och i behov av hjälp måste vara att bäste man eller bästa kvinna är på plats oavsett vad.Det förvånar mig att borgerligheten fortfarande står kvar vid den vänsterradikala tanken att vi måste kvotera in människor för att klara av det. Man har sänkt antagningskraven till de olika myndigheterna för att uppnå det. Det menar jag är väldigt anmärkningsvärt.I en rapport från Växjö universitet från 2008 klargörs till exempel att kvinnor är mer kritiskt inställda till antagningskraven än männen och att missnöjet ofta handlar om just att kvinnor har lättare tester. Poliserna själva vill ha hårda krav på polisutbildningen, lika för alla. Det gäller även kvinnor. Det finns inte något behov av någon form av särreglering på det området. Därför yrkar vi bifall till reservation nr 1.